Fru talman! Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag kommer att verka för att beslut beaktar att säkra husbehovsfiske i marina skyddsområden för att på så sätt bidra till att värna kulturhistoria, landsbygd, miljö och kust. Det småskaliga och kustnära fiskets konkurrenskraft är en viktig fråga för mig och regeringen. Samtidigt står både yrkesfisket och fritidsfisket inför stora utmaningar. Regeringens övergripande målsättning är ett hållbart fiske, ökad resurseffektivitet och mer hållbara fiskemetoder och redskap. Bevarandeåtgärder i marina skyddade områden ska vara relevanta och ändamålsenliga. Förslag till bevarandeåtgärder ska tas fram utifrån vetenskapliga underlag, och fiskeregleringar ska utformas så långt möjligt i samråd med intressenter. Då det är länsstyrelserna som ansvarar för förvaltningen av skyddade områden har Havs och vattenmyndigheten inhämtat underlag från länsstyrelserna vad gäller behov av bevarandeåtgärder i marina skyddade områden. Därefter har en process med granskning, inhämtande av kompletterande vetenskapliga underlag och samråd med intressenter skett innan slutliga förslag på åtgärder har formulerats. Remissbehandlingen av förslagen innebär även att de blir allsidigt belysta. Förslag till åtgärder i skyddade områden har alltså sitt ursprung i bedömningar av berörda länsstyrelser. Det är en viktig princip då länsstyrelserna har bäst kännedom om bevarandevärdena i de skyddade områden som de förvaltar och om det fiske som sker lokalt. Jag anser att det är mycket positivt att våra ansvariga myndigheter har utvecklat ett helhetsgrepp för att hantera dessa komplexa frågor, som tar hänsyn till det lokala perspektivet och till den mångfald av olika fisken som sker utefter vår långa kust.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill börja där landsbygdsministern slutade sitt inlägg. Jag skulle vilja klä in frågan om husbehovsfiske till att den handlar om mycket mer än själva fisket i sig. Vårt fantastiska land består av olika lokala miljöer och olika landskap. De har alla en kulturhistoria som inbegriper människors liv från förr fram till nu, och det är detta jag tänker att statsrådet menar när hon talar om det lokala perspektivet som länsstyrelser ska ha på sin radar. I alla fall är det inte vad Havs och vattenmyndigheten har på sin radar, utan man vill totalförbjuda allt garnfiske utanför Bjäre och Kullahalvön, runt Ven och i Lundåkrabukten. Även det småskaliga, kustnära husbehovsfisket vill man förbjuda. En sådan lag skulle lägga en död hand över livet i hamnarna runt kusten och dessutom äventyra allt framtida fiske - inte att förglömma även påverka vår viktiga besöksnäring och turismen på dessa platser. Frågan rör Öresund och det pärlband av fiskehamnar som har funnits där sedan stenåldern. Det finns en tradition som är kopplad till dagens samhälle. Det småskaliga kustfisket har varit en naturlig och viktig del av västra Skåne. Olika yrken och företag har uppkommit med fisket, till exempel båtbyggande. Dessa företag tillsammans med andra företag lade grunden för växande livskraftiga samhällen längs kusten, och det är det vi bär med oss genom historien. Ingenstans i det myndigheten HaV skriver framkommer det att myndigheten har utrett vilka de negativa effekterna av husbehovsfiske är för bestånden av tumlare, säl, sjöfågel och fisk. Myndigheten baserar sitt svar på livskraften för tumlarna. Med fokus på tumlarna ställer man sig frågande till hur myndigheten har resonerat. Jag vet att statsrådet inte kan svara på just den frågan, men beståndet av tumlare har gått från att vara hotat 2015 till att 2020 klassas som livskraftigt. Det innebär att samtidigt som fiske har bedrivits har beståndet av tumlare ökat - detta enligt Artdatabankens rödlista. Tumlarbeståndet minskar alltså inte utan ökar i symbios med fisket som pågår. Låt mig då ta upp länsstyrelsernas roll och uppdrag från regeringen. Uppdraget till myndigheter och länsstyrelser borde kombinera dessa olika intressen på bästa möjliga sätt med varandra, utan att lägga en död hand över det som redan fungerar. Statsrådet tar upp att åtgärder framtagna i samråd med berörda parter ska träffa rätt. I detta fall har representation för husbehovsfiskarna helt uteslutits från sådana samråd, och det är mer än olyckligt enligt min uppfattning om inte alla aspekter vägs in - om regeringens ambition verkligen är att träffa rätt i de åtgärder man vill ta fram. Om lagförslaget blev verklighet skulle det verkligen innebära att man i ett slag, utan att ha utrett konsekvenserna, klippte banden till historien för de kustnära samhällena längs Öresund. Förslaget bortser helt från möjligheten att stärka tumlarbestånden och samtidigt bibehålla ett livskraftigt och uthålligt husbehovsfiske. Det skulle innebära att nordvästra Skånes kustnära och mycket turisttäta små fiskelägen och hamnar skulle påverkas negativt. Med den informationen vore det ju högst rimligt att titta på faktorer kring detta och säga: Här pågår fiske, och tumlarna ökar i bestånd. Då kan det ske en god utveckling där dessa två intressen går att kombinera i något som är en komplex fråga, vilket vi har sagt. Med det sagt får statsrådet gärna svara på hur regeringen ser på att värna dessa olika intressen tillsammans, eftersom det är en viktig fråga för regeringen.
Fru talman! Tack för frågan, Ann-Charlotte Hammar Johnsson! Jag kan konstatera att detta är en fråga som jag inte kommenterar i sak, givet att den i nuläget är ute på remiss. Remisstiden är avslutad, och svaren sammanställs. Däremot är det viktigt att vi diskuterar principerna för hur vi arbetar på ett sätt som är transparent och inkluderande och som gör att de beslut vi fattar alltid är så ändamålsenliga och proportionerliga som det bara går. Det bör och ska vara en grundplatta i allt beslutsfattande, utifrån mitt perspektiv. När det gäller det förslag som Ann-Charlotte Hammar Johnsson hänvisar till är det ett förslag som Havs och vattenmyndigheten har tagit fram, och det bygger helt på länsstyrelsens bevarandeplaner - i alla fall utifrån den information jag har. Jag tror att det är väldigt viktigt och att det är en grundläggande och viktig princip. Det är länsstyrelserna som sitter på den bästa kunskapen om de förutsättningar som finns inom deras områden, både när det gäller vilka bevarandeperspektiv som behöver finnas i planerna, när det gäller vilka näringar som berörs och när det gäller vilka fritidsvärden eller andra sociala värden som sammantaget berörs i detta. Utifrån mitt perspektiv görs alltså den bästa sammanvägda bedömningen av länsstyrelserna i det här fallet. Sedan kan jag konstatera att detta är svåra frågor, för det är klart att det hela tiden är storheter som ställs mot varandra. Vi hade alldeles nyss en interpellationsdebatt om tillståndet i Stockholms skärgård, där partikollegor till Ann-Charlotte Hammar Johnsson ville totalförbjuda massvis med fiske som finns där kopplat till att situationen med strömmingen behöver hanteras. Jag har stor respekt för att man kan ha den typen av åsikter, och någonstans är det detta som hela tiden ställs och vägs emot varandra i alla de här sammanhangen. När det gäller de förslag som nu diskuteras ifrågasätter Ann-Charlotte Hammar Johnsson om det finns behov, kopplat till att beståndet av tumlare - som särskilt nämnts - har återhämtat sig eftersom man har haft restriktioner för och skydd av det sedan tidigare. Det är korrekt; det ser bättre ut för den artens beståndssituation i det området än vad det har gjort tidigare. Samtidigt är det så att vi alldeles nyligen, förra året, har fått kritik från kommissionen för att vi inte gör mer för tumlare på totalen. Det man då har identifierat är att detta är ett väldigt viktigt område för tumlarna och deras reproduktion. Det innebär att det inte bara handlar om att titta på hur det ser ut i ett specifikt område utan att det också givetvis handlar om vilket ansvar man tar för en art i helhet. Frågan handlar inte heller om bara en art, någonsin, utan i de här sammanhangen handlar det i stort sett alltid om att skydda flera värden. I de områden vi nu pratar om har det handlat om koraller, fiskar, sjöfåglar, tumlare, flodbankar med mera. Det är alltså, återigen, helhetsgrepp som ska hanteras. Samtidigt kan jag konstatera att det givetvis är de som livnär sig på fiske eller som fiskar som berörs av de begränsningar som införs. Ingenting kommer gratis. När det gäller de småskaliga yrkesfiskarna har man infört möjlighet till dispenser. När det gäller fritidsfisket hänvisar man till andra områden eller andra verktyg, och med det gör man en samlad bedömning att de som fiskar är ganska lite berörda.
Fru talman! Tack för utvecklingen av svaret, statsrådet, gällande remisstider som avslutats och länsstyrelsens roll! Jag tänkte använda detta inlägg till att göra ett medskick i frågan kopplat till tumlarna. Även om man ska titta på ett helt artbestånd, vilket statsrådet tog upp, kan man också titta på det lokala om man nu har synen att det är viktigt. När det gäller Öresund finns det under stora delar av året en väldigt hög koncentration av tumlare norr om Kullen, som sticker ut från Skånes västra hörn. Det gäller det område som enligt sjökortet ligger utanför 20meterskurvan, som det heter. Man skulle kunna helt freda det området. Om man gjorde det skulle man innanför detta, i det som heter Skälderviken - där är det grundare, inte mer än 20 meter - kunna fortsätta bedriva ett skonsamt och uthålligt husbehovsfiske. Det skulle då självklart ske med undantag av de områden som sedan tidigare är fredade. Statsrådet har tagit upp redskap. Ett annat sätt att komma åt det här med tumlarna är så kallade akustiska pingers, som alltså skickar signaler till tumlarna att inte gå in på vissa områden. Då kan man skilja husbehovsfisket från tumlarnas områden, så att de inte hamnar i bifångsten. Då blir problemet att tumlarna går in och blir föremål för husbehovsfiskarnas fångst i stort sett obefintligt. Detta stora fredade område i Skåne gränsar i väster till det mycket stora naturreservat som benämns Skånska Kattegatt. Sammantaget skulle detta innebära att större delen av nordvästra Skånes hav var helt fredat och ett fiskefritt område - samtidigt som mindre områden innanför 20-meterskurvan, som jag nämnde tidigare, skulle kunna vara öppna för husbehovsfiske. Det är alltså ett förslag på lösning. Med detta resonemang skulle Havs och vattenmyndigheten och länsstyrelsen ha kunnat lämna förslag - nu är det för sent, men regeringen har fortfarande möjlighet - som innebär att man löser frågan hur man på ett kraftfullt sätt tillgodoser skyddet av det växande tumlarbeståndet samtidigt som det livskraftiga och skonsamma husbehovsfisket kan finnas kvar. Detta kan då bedrivas utifrån det stora kulturhistoriska värde det har för kustsamhällena. Såväl innan pandemin som under den har hemester varit en del av nordvästra Skånes besöksnäring, vilket fyller dessa samhällen med inkomster och liv. Man kopplar hamnen och fisket till diskussioner och liv i området. När landsbygdsministern nu säger att det småskaliga och kustnära fiskets konkurrenskraft är en viktig fråga, och att även regeringen ser det så, vill jag vara tydlig med att husbehovsfisket faktiskt handlar om privatpersoners rätt och möjlighet att lägga kortare nät - 180 meter per person - för att få en mindre fångst för familjens egen förbrukning. Det är en kultursedvänja som sedan mycket lång tid tillbaka existerar bland dem som bor längs kusten, och den utgör också grunden för en stor del av de besök som människor gör på de här platserna. De samtalar om fisket och besöker även kaféer, restauranger och annat kring hamnen.

Fru talman! Jag förutsätter att länsstyrelsen har god kännedom också om husbehovsfisket och dess roll inom den egna regionen och att man har tagit hänsyn till det när man har utformat sina bevarandeplaner i förhållande till andra hänsyn som man också har tagit i det här sammanhanget. Dock förstår jag vad Ann-Charlotte Hammar Johnsson säger. Det är ohyggligt viktigt att vi säkerställer och värnar också de kulturhistoriska värden som fisket innebär för kustkommuner. Det handlar såväl om möjligheten till fritidsfiske och det småskaliga fisket som om kopplingen till besöksnäring, restauranger, identitet och så vidare. Alla dessa saker behöver självklart vägas in. Dock vill jag återigen understryka att de förslag som ligger inte i något fall handlar om att skydda bara en art. Tumlare är en del i det. Här har vi ett överträdesärende från kommissionen kopplat till tumlare. Det handlar också om sandbankar, rev, fåglar och så vidare inom ramen för dessa områden. Det finns flera skyddsvärda arter och land eller vattenmiljöer som ska skyddas i de här sammanhangen. Det är vid varje givet tillfälle en avvägning mellan dessa som görs. Sedan är det viktigt att man jobbar väldigt nära de intressenter som finns. Jag förutsätter att man har haft transparenta processer i arbetet med att ta fram planerna, framför allt utifrån länsstyrelsens uppdrag och ansvar i det här sammanhanget. Jag kan konstatera att man tar hänsyn kopplat till det jag säger, framför allt för det småskaliga fisket. Det drabbas och berörs också av den här typen av förändringar. Det syns tydligt på att man föreslår att man ska kunna ge dispenser för det småskaliga fisket under vissa premisser, i vissa områden och så vidare. Det är för att säkerställa att deras utkomst ändå finns kvar och att de har rimliga förutsättningar att kunna fortsätta att bedriva sina näringar. När det gäller det husbehovsnära fisket omnämns det i underlagen. Den bedömning som myndigheterna gör är att det kan tillgodoses givet hur förslaget är utformat. Det kan ske genom att man hänvisar till andra områden, eftersom förslaget inte täcker hela kusten. Kartan går lite rundat. Det finns vissa delar av kustremsan där det kommer att vara möjligt att fiska. Alternativt hänvisar man till andra redskap. Då talar man om icke-passiva redskap. Nät blir förbjudet. I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att man fortsätter arbetet med att utveckla selektiva fiskeredskap på alla nivåer. Det gäller inte bara för det kommersiella fisket utan också för fritidsfisket. Hela poängen är att vi ska säkra att vi har alla bestånd som är värda att bevara, och det är de alla, till kommande generationer. Det finns ingen som gör den här typen av förslag till förändringar bara för att. Det finns ett väldigt viktigt syfte under, nämligen att säkerställa att vi bevarar alla de många olika arter som vi har inte bara för nu utan också för framtida generationer.
Fru talman! Tack, statsrådet, för inlägget! Om ordningen är att göra dispenser efter att man först förbjuder fiske i områden skapar det oro. Det skulle vara förnämligt om man kunde få med sig information om möjligheter här i dag. Statsrådet talar om samråd och transparens från länsstyrelsen. Det har inte skett någon diskussion med husbehovsfiskarna. Såväl Båstads kommun som Höganäs kommun har skrivit i frågan.

Husbehovsfiskarnas har talat om den angelägna frågan om att kunna fortsätta att fiska med det utökade beståndet av tumlare. Statsrådet har svarat att man tittar på fler aspekter. Men det känns ändå som att det är viktigt att ta med sig och att man skulle kunna se en möjlighet, som jag tog upp i mitt andra inlägg. Man kan kombinera de två delarna. Det kan hörsammas. Det är märkligt att samrådet inte har skett på vägen. Det är också någonting jag tycker att statsrådet bör ta med sig. Det finns exempel på hur man skulle kunna lösa frågan, som framkommit av mitt tidigare inlägg. Det handlar om området för tumlare och synergieffekter för hushållsfisket där privatpersoner fiskar för husbehov. Med anledning av att åtgärder ska träffa rätt och vikten av lokal kännedom är min fråga om regeringen och ytterst statsrådet avser att ta denna väsentliga information i beaktande för beslut framåt.
Fru talman! Tack, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, för frågan! Jag kommer givetvis att ta informationen med mig. En av de största och bästa vinsterna med att ha interpellationsdebatter i kammaren är när det är konstruktiva interpellationer med syfte att ge information eller tips och idéer på hur man utvecklar frågor. Självklart spelar det alltid roll när man är konstruktiv i debatten. Då är det något man lägger på minnet utöver remissyttranden, grundförslag och annat som ska utgöra grunden för beslut så småningom. Jag tackar för de inspel som är gjorda under debatten. Jag kan avslutningsvis säga att givet alla de många olika utmaningar vi har när det kommer till fisket, oavsett vilket fiske vi talar om, finns det ett stort behov av att vi politiskt samlar oss och kan ta helhetsgrepp i dessa frågor. Min förhoppning är att vi ska kunna ta ytterligare steg när det handlar om att skapa goda förutsättningar för att inte bara se till att de överlever utan också kunna utveckla en del av dessa verksamheter. Jag tror att det kommer att vara viktigt när vi nu sjösätter en ny programperiod att vi har perspektivet med oss att kunna bredda och utveckla selektiva verktyg, forskning och innovation på området. De är jätteviktiga. Jag vet att detta är en näring som är viktig inte bara för dem som fiskar. Den är mycket viktigare för människor som bor i dessa orter än vad man kanske inser tills den dagen den är hotad. Jag är väldigt tacksam för att vi har den här typen av diskussioner. Så fort pandemin är över hoppas jag kunna resa igen. Ett av de mål jag har är att exempelvis kunna besöka den här delen av Sverige.